Fru talman! Erik Ottoson har frågat mig vad jag avser att vidta för åtgärder för att uppnå full finansiering av Tvärförbindelse Södertörn, när jag bedömer att byggstart för Tvärförbindelse Södertörn kan äga rum samt om jag och regeringen anser att Tvärförbindelse Södertörn är ett prioriterat projekt. Den 31 augusti 2017 överlämnade Trafikverket sitt förslag till ny nationell trafikslagsövergripande plan för perioden 2018-2029 till regeringen. Tvärförbindelse Södertörn har i Trafikverkets förslag senarelagts jämfört med nu gällande plan och föreslås byggstarta 2021-2023 med ett planerat färdigställande efter 2029. Orsaken till senareläggningen är enligt Trafikverket en kraftig kostnadsökning av objektet. Trafikverket har dock för avsikt att analysera eventuellt införande av infrastrukturavgift på Tvärförbindelsen Södertörn, vilket enligt Trafikverket kan möjliggöra ett tidigarelagt genomförande. Trafikverkets förslag till nationell plan har gått ut på en bred remiss och kommer att beredas på sedvanligt sätt inom Regeringskansliet. Hur den slutgiltiga planen kommer att se ut tar regeringen beslut om under våren 2018, och jag kan därför i dag inte uttala mig om enskilda objekt.
Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret, som är mycket korrekt och formellt riktigt. Vi har tidigare diskuterat hans noggrannhet i olika sammanhang, och det är klart att en halvpedant individ som undertecknad uppskattar detta. Döm om min förvåning, fru talman, när jag i tidningen Huddinge Direkt den 21 oktober i år läser följande citat från statsrådet: "Det kommer att bli av. Det är bara att kolla på hur mycket det byggs häromkring. - Nu måste jag kolla på om vi har möjligheter att göra omprioriteringar i Sverigeförhandlingen, men också vilka möjligheter vi har att kunna skjuta till mer pengar. Jag vänder på alla stenar." Rubriken lyder "Ministern i Flemingsberg: 'Tvärförbindelsen blir av'". I statsrådets svar till riksdagen - folkets främsta företrädare eller någonting sådant där - är det kanske inte riktigt lika tvärsäkert. Då undrar jag: Varför kan statsrådet ge tvärsäkra svar i medierna men inte något besked alls när vi står här i riksdagen och talar om frågan, när han är så himla noggrann med att det ska vara rätt? Trafikverkets planering beskriver den stora kostnadsökningen. Jag måste nämna bakgrunden. Det gjordes ett fel i planeringen. Man valde att planera trafikleden i fyra olika sektioner, men landade sedan i att detta inte var förenligt med en del internationella direktiv som kommer från Europeiska unionen. Då var man tvungen att göra om allting, med nya miljöprövningar och en fördyring. Det var ett misstag som skedde på statlig nivå. Slutsatsen så här långt verkar vara att misstag på statlig nivå ska betalas genom regional medfinansiering, vilket har diskuterats i olika sammanhang. Det är olyckligt. Om man ska få till stånd den här väldigt viktiga förbindelsen, som såklart är ett projekt bland många, men som statsrådet verkar ha ett brinnande intresse för i olika sammanhang, om än inte i kammaren, behöver vi nog ta ett lite större helhetsgrepp. Jag vill också mena att det finns andra projekt av dem som diskuteras inom ramen för den nationella åtgärdsplanen - det gäller till exempel diskussionen kring höghastighetstågssatsningar och annat sådant som mitt parti har konstaterat nog blev för dyrt - som skulle kunna vara en del i finansieringen av till exempel den här vägen, för den är viktig. Vägen är viktig inte bara för Stockholmsregionen. Den är absolut viktig för Stockholmsregionen också, men även för svensk export. Den är en avgörande länk för utnyttjande av den fulla kapaciteten i den nya hamn som byggs i Norvik, där stora mängder export och importgods kommer att ankomma till respektive avgå från svensk kaj. Trafiksituationen kommer att bli dimensionerande för den här hamnens möjligheter att nå sin fulla potential, om inte trafiksatsningarna blir av med full finansiering. Detta är mina tankar på området. Jag är mycket intresserad av att höra statsrådets.

Fru talman! Statsrådet och Erik Ottoson! Det är klart att Tvärförbindelse Södertörn är en fråga som är viktig för hela Stockholmsregionen, vilket också hela Stockholmsregionen är överens om. Förra veckan enades Storsthlm, det gamla Kommunförbundet Stockholms län, om ett helt gemensamt remissvar, där man verkligen skriver under på vikten av det här projektet. Jag kan väl ändå, fru talman, säga till Erik Ottoson att jag har väldigt stort förtroende för att infrastrukturministern verkligen vänder på alla stenar för att försöka få till det här. Det är också så att jag och andra från den här regionen har jobbat väldigt aktivt och medvetet för att förklara problematiken kring Tvärförbindelse Södertörn, för det handlar om ganska många olika saker. Erik Ottoson nämner Norviks hamn. Den ska vara färdig för öppnande redan 2020. Men byggstarten efter det som Erik Ottoson i sin interpellation kallar för "ett byråkratiskt felsteg", vilket kanske inte riktigt är med sanningen överensstämmande, kommer inte att ske förrän 2021. Det är klart att det är ett otroligt stort problem. En bidragande orsak till de ökande kostnaderna och till förseningarna är att man under planeringsprocessen inrättat ett naturreservat i Huddinge kommun. Det är klart att alla vill att det här ska fungera på ett bra sätt. Det är ju därför den här tunnellösningen kommer till, som tar så otroligt mycket längre tid. Men på något sätt måste det här till, för vi har enormt stora utmaningar i regionen. Det finns en obalans i regionen mellan den norra och den södra sidan. Ungefär hälften bor på vardera sidan, men bara en tredjedel av arbetsplatserna finns på den södra sidan. Tvärförbindelsen skulle kunna underlätta för oss att få nya arbetsplatser och öka bostadsbyggandet på den södra sidan men också se till att man på ett smart och effektivt sätt kan resa från den södra delen till den norra. Om man nu får sia lite om framtiden vore kanske det allra bästa som skulle kunna hända att vi fick en real, modern och fräsch kollektivtrafiklösning som på riktigt förband den södra sidan med den norra sidan i en tvärförbindelse som inte bara skulle kunna vara miljövänlig och få fler människor att resa kollektivt utan också skulle kunna underlätta för och avlasta den befintliga kollektivtrafiken. Med dagens befolkningsökning i Stockholmsregionen är i praktiken all befintlig infrastruktur i dag överlastad. Det behöver göras väldigt mycket. Tvärförbindelse Södertörn är en av de lösningar som måste till. Jag hoppas och tror att infrastrukturministern tar våra farhågor på verkligt allvar. Får vi inte till Tvärförbindelse Södertörn kommer vi att fortsätta att ha otroligt stora problem. Det här måste ske så fort det bara går. Den praktiska problematiken hänger ihop med tunnellösningen. Naturreservatet i Huddinge har bidragit till det här problemet och den här förskjutningen. Detta faktum står vi med. Byggloven kommer inte att kunna vara klara förrän 2021, och det är tyvärr ingenting vi kan ändra på.
Fru talman! Jag tackar Erik Ottoson för att jag också i kammaren får möjlighet att tala om det jag har talat om för medierna, nämligen att jag själv var lika förvånad som många andra över citatet i Huddinge Direkt, som inte var korrekt. Vi har sett till att få en rättning. Jag uttalar mig inte om enskilda objekt under den här tiden. Jag har varit väldigt noga med att inte göra det. Det gäller vare sig vi pratar om Norrbotniabanan, Tvärförbindelse Södertörn eller andra objekt. Jag ska akta mig för det. Jag har den respekten för remissinstanserna. Vi påpekade detta. Det var dessutom ett antal andra fel i den artikeln. Man relaterar till Sverigeförhandlingen i stället för till Trafikverkets förslag. Jag tror att någon ändring gjordes i Huddinge Direkt. Jag var på plats och besökte verksamheten och fick en väldigt bra föredragning av de olika lokala representanterna. Jag har fått bra information om varför regionala företrädare tycker att Tvärförbindelse Södertörn är en otroligt viktig satsning. Det är naturligtvis sådant jag tar med mig under hela remisstiden. Men jag var fel citerad i medierna, och det är viktigt att poängtera. Det är viktigt att komma ihåg att orsaken till förseningen var att förslaget fick lyftas ur planen, och det gjorde regeringen faktiskt 2013. Det var alltså den föregående regeringen som lyfte ut förslaget ur planen och tvingades till ett omtag. Bakgrunden känner vi säkert till här. Naturligtvis kommer både Tvärförbindelse Södertörn och andra projekt att vägas mot det som framöver är nationellt nyttigt och bra. I Stockholmsregionen vet jag att det pågår en diskussion, inte minst inom interpellantens eget parti, om en östlig förbindelse kontra Tvärförbindelse Södertörn. Jag har själv noterat att det nu finns en uppfattning att höghastighetstågen är för dyra. Låt mig påminna om att det var en uppfattning som moderata företrädare hade även 2007 och 2008, men inte 2014. Då var det väldigt angeläget, vilket man redovisade i Almedalen. Dåvarande statsminister Fredrik Reinfeldt utlovade snabb trafik mellan Stockholm och Göteborg efter investeringar i höghastighetståg. Så gick det två år, och nu är man i opposition återigen tillbaka i positionen att det är för dyrt. Jag hör till dem som tycker att utfästelser om långsiktiga investeringar i infrastruktur ska ha längre hållbarhet än något år. Därför är det viktigt att vi får reda på vad Moderaterna framöver tycker. Även om det är regeringen själv som beslutar om den nationella planen för infrastruktur är jag angelägen om att det är beslut som ska bära långsiktighet. Det kunde vara intressant att i så fall få passa på att höra om Erik Ottoson kan redovisa om Moderaterna nu har något mer långsiktigt förhållningssätt när det gäller just höghastighetstågen och i vilken utsträckning de skulle kunna bli av i Sverige eller inte. I grundfrågan får alla regionala företrädare redovisa sina synpunkter på Trafikverkets förslag. I morgon kommer jag att träffa länsplaneupprättarna med politisk representation från hela landet. Den intressanta dynamiken inträffar då att alla i hela landet får höra vad alla i hela landet tycker är de viktigaste regionala prioriteringarna. Det jag tycker är viktigt och bra är om man regionalt kan samordna sig. Det tycks vara så att man i Stockholmsregionen har haft en bra politisk process där man nu enas om vad som är de viktigaste prioriteringarna. Det är i så fall en bra signal inför det fortsatta arbetet.
Fru talman! Jag ska försöka hedra fru talmannens erinran i början av en av våra debatter att hålla oss till ämnet. Därför tänker jag avhandla frågan om höghastighetståg väldigt kort. Det hände faktiskt någonting efter 2014. Vi fick väldigt mycket mer noggranna kalkyler, och kostnaderna ökade markant. Om frågan är huruvida tågen är för dyra eller inte måste även priset få ha sin del i detta. Om statsrådet är intresserad av vad vi i partiet Moderaterna tycker har vi haft en stämma alldeles nyligen. Jag tror att protokollet har börjat bli offentligt. Om inte annat är besluten definitivt tillgängliga för statsrådet för kvällsläsning och annat, vad han nu väljer att göra efter debatten. När det kommer till Tvärförbindelse Södertörn valde jag att ställa en kontrollfråga till Teres Lindberg om vilket naturreservat det gäller. Jag frågade om det var Masmobergets naturreservat. Det är väl det som har inrättats under processens gång. Det gäller alltså en av ändarna av sträckan. Det finns andra väldigt stora naturvärden längs med sträckan. Men de hade inte påverkat projektet om det var så att det inte hade fallit igenom. Det var miljöprövat gentemot en gammal miljölagstiftning. Det här projektet har pågått sedan början av 80-talet. Den miljöprövning som var färdig och gjord och var godkänd sedan långt tidigare var gentemot en gammal miljölagstiftning. När man var tvungen att göra ett omtag på grund av detta planeringsmisstag innebar det kostnadsökningar eftersom det då var ny miljölagstiftning man behövde pröva projektet mot. Det innebar de riktigt stora förändringarna. Miljövärdena har funnits där hela tiden. Jag är helt övertygad om att både jag och Teres Lindberg, statsrådet och alla andra berörda tycker att det i grunden är bra att projektet prövas mot ny miljölagstiftning längs med hela sträckan och även genom Flemingsbergsskogen och Stensättra som det nu gäller i det här läget. Där finns det stora miljövärden. Jag själv rör mig i de områdena med jämna mellanrum. Det är oerhört värdefull natur och nyckelbiotoper, och det handlar om de enda tysta platserna på södra sidan Stockholm. Då kostar det pengar. Det är tråkigt att citatet från statsrådet var så felciterat som det var. Som lokal politiker, som man i någon mån ibland är, blev man nästan lite full av hopp när man läste det. Men det såg statsrådet till att effektivt hugga ned här i kammaren. Det får man väl tycka är beklagligt. Jag noterar att det även inom Socialdemokraterna finns en tydlig rörelse för att detta ska komma igenom. Jag vet att det finns ett betydande antal socialdemokratiska kommunalråd, oppositionsråd och uppenbarligen också Teres Lindberg som står bakom satsningen och tycker att den är viktig. Det som är bekymmersamt och har varit bekymmersamt hela vägen genom projektet är det motstånd som finns i det andra regeringspartiet där man öppet kritiserar och motarbetar denna väldigt viktiga del av Stockholms transportinfrastruktur på södra sidan. Man motarbetar den aktivt och stod dessutom delvis bakom de överklaganden som ledde till omtaget. Det är tråkigt. Det är någonting som stoppar utvecklingen och tillväxten på södra sidan som Teres Lindberg på ett så fint sätt beskrev som oproportionerligt dålig jämfört med på norra sidan av staden. Det finns en obalans i Stockholmsregionen på grund av detta. Därför blir en av mina följdfrågor till statsrådet: Gör han bedömningen att en enig regering ändå i något skede kommer att kunna gå fram med även vägprojekt och inte bara höghastighetståg?

Fru talman! Jag kan inte nog understryka vikten av Tvärförbindelse Södertörn. Det är klart att det finns stora naturvärden här, och de är såklart viktiga. Men det är inte en byråkratisk miss. Det är inte så man ska se det. De förändringar som har inträffat har lett till att Trafikverket väljer att föregå i stället för att föregås. Det kommer i slutänden att betyda att det ändå blir en snabbare hantering även om den är på tok för långsam. I den bästa av världar hade tvärförbindelsen varit färdig innan Norviks hamn öppnar. Norviks hamn kommer att ha problem från första dagen och under lång tid framöver, vilket inte är lyckosamt för vår region. Det vi behöver fokusera på är vilka möjligheter Tvärförbindelse Södertörn skapar. Det gäller trots de bristande planeringarna av Förbifarten som inte mitt parti är ansvarigt för utan de som fortfarande styr i Stockholms läns landsting. I den bästa av världar klarar vi att få en smart, effektiv kollektivtrafiklösning som kopplar ihop trots att man missat att planera in kollektivtrafiken på Förbifarten. Men utmaningarna här är gigantiska. Framför allt är den stora utmaningen att med hjälp av ny teknik få till en lösning som vi kan visa upp för resten av världen som blir både bra, effektiv och smart för stockholmarna och för de transporter som vi fortsättningsvis kommer att ha oavsett vad vi tycker om bilar, vägar och så vidare.
Fru talman! Förutsättningarna för regeringens del är ganska enkla. Vi har 100 miljarder kronor mer i ram för de investeringar som ska göras. Det är 622,5 miljarder plus 90 miljarder i andra avgifter. Det är minst 712,5 miljarder, vilket är väsentligt större utrymme än vad vi hade förra gången det var en nationell plan. Det är naturligtvis glädjande, eftersom det har varit stora underinvesteringar. Nu är förslagen ute på remiss från Trafikverket. Trafikverkets förslag är inte grundlag. Det kan naturligtvis alltid komma ändringar. Förslag kan flyttas både framåt och tillbaka och förändras. Det har vi lärt oss genom tiderna. Min uppgift är att lyssna in för att vi i regeringen sedan ska kunna dra korrekta slutsatser och lägga fram ett bra förslag. Jag kommer att vara noggrann med att lyssna in alla olika regionala intressenter och premiera om man är regionalt sams och prioriterar saker tillsammans. Men det gäller naturligtvis också att man har gjort en korrekt analys av på vilket sätt det bidrar till att hålla ihop landet, stärka konkurrenskraften, klara klimatomställningen, implementera ny teknik och andra saker som vi tycker är viktiga. Det är också så att jag har att se till hela nationens intresse. Ibland kan investeringar i Stockholmsregionen ha den effekten. Vi ser av några exempel att de påverkar järnvägsstrukturen i hela landet eller på annat sätt förbättrar godsstrategin och stärker landets konkurrenskraft. Men ibland kommer också investeringar att behöva göras i andra delar av landet. Som smålänning kommer jag nogsamt att bevaka allas intressen. Jag kommer att vara lika snål som finansministern när det gäller att säkerställa att pengarna används på bästa möjliga effektiva sätt. Jag kommer att fullfölja linjen att inte uttala mig om de olika projekten. Däremot var det otroligt värdefullt att vara på plats och se hur man lokalt och regionalt nu har uppfattat det som varit denna regerings tydliga ambition att knyta ihop infrastrukturinvesteringar med bostadsbyggande. Vi har nu för första gången en åtgärdsplan, en nationell plan från Trafikverket som kombinerar infrastrukturinvesteringar med bostadsbyggande. Det är egentligen underligt att det inte har gjorts tidigare. Det är så självklart. Vi kan inte bara bygga infrastruktur, utan vi måste sätta det i relation till det samhällsbygge som pågår. Regionförstoringen sker genom smart infrastruktur och bostäder dit arbetskraften och många andra kan söka sig. Nu pågår detta. Därför är också de regionala presentationer jag får viktiga, för då ser jag hur man har tänkt när det gäller att utveckla framtidens städer så att vi inte gör om misstag som tidigare generationer ibland har gjort: att bygga stora bostadsområden med urusla kommunikationsmöjligheter. Tack återigen för att jag fick möjlighet att korrigera det som var en felaktig uppgift i medierna! Jag uppskattar att det finns ett starkt engagemang för inte minst Tvärförbindelse Södertörn. Alla inser att detta kommer att innebära svåra prioriteringar, och alla kan säkert beklaga att det sker ordentliga fördyringar i snart nog de flesta infrastrukturprojekt framöver. Låt oss hoppas att vi kan hitta bra finansieringsmöjligheter och bred uppslutning bakom de prioriteringar vi kommer att göra. Men för att återknyta till det som är själva grundpoängen: Det är nu vi kan göra investeringarna. Det är nu vi skaffar oss ekonomiska muskler att kunna göra rätt investeringar. Och som vanligt när regeringen lägger fram förslag är det hela regeringen som står bakom dessa förslag. Detta kommer vi att göra under våren 2018.
Fru talman! Statsrådet har under denna aftons interpellationsdebatter slängt sig med uppgiften att den kommande nationella planen är 100 miljarder större än den förra. Det är bra. Det är nämligen någonting som mitt parti matchar. Vi har inte på något sätt någon annan planering för de framtida finanserna. Det är också helt naturligt att man vartefter varje ny plan kommer utökar den i den takt som är möjlig. Det gjordes även med tidigare nationella planer. Senast en nationell plan krympte tror jag inte att jag var född, men det kanske statsrådet var. Om man nu talar om vad som får plats respektive inte får plats i en nationell plan ska man komma ihåg att de 100 miljarder som statsrådet talar om inte ens täcker hälften av höghastighetstågssatsningen, som han också säger att han vill ha. Då ställs saker lite grann på sin spets. När det gäller prioriteringar över hela landet är jag fortfarande av uppfattningen att utan höghastighetståg men med en utbyggd järnväg kommer vi att kunna göra mer effektiva satsningar i hela landet och i hela systemet som får effekt snabbare i hela landet. Detta kommer vi att göra utan att samtidigt lägga åtskilliga miljarder kronor på någonting som inte kommer att vara klart förrän jag möjligen själv är avsevärt mycket äldre än vad de flesta i den här kammaren är just nu. Fru talman! Det är ett bekymmer på södra sidan stan och för hela nationen när statsrådet väljer att sätta sprätt på pengarna på ett enda stort projekt i stället för på alla de mindre projekt som samfällt kan få en mycket större effekt.
Fru talman! Låt mig korrigera interpellanten Erik Ottoson. Statsrådet, jag, sätter inte sprätt på vare sig ett projekt eller flera projekt i det här sammanhanget. Trafikverket har på regeringens uppdrag utifrån den ram som finns tagit fram ett förslag på vilka infrastrukturinvesteringar man ska göra. Regeringen kommer sedan att efter remissomgången ta ställning till vilka projekt som ska göras, hur de ska finansieras och vilken utformning de ska ha. Just nu pågår en ganska intensiv samhällsdebatt om detta. Svar på interpellationer Regeringen har också valt att fullfölja det projekt som den förra regeringen, alliansregeringen, påbörjade. Det hette då Sverigebygget, och det blev sedan Sverigeförhandlingen, där denna regering sa: Låt oss inte hamna i ett läge där vi byter politik på alla områden, särskilt inte de långsiktiga, bara för att det sker ett regeringsskifte! Låt oss försöka att värna vikten av långsiktiga spelregler och processer på samma sätt som i energipolitik och försvarspolitik! Därför fick Sverigeförhandlingen under HG Wessbergs ledning fortsätta att arbeta. De kommer att lägga fram sitt slutbetänkande i december i år. Den före detta moderata statssekreteraren har alltså lett en process där man har förhandlat om förutsättningarna för höghastighetståg i Sverige och kommer att redovisa detta för regeringen. Det är ett av de underlag som finns till den nationella planen. När den läggs fram kommer det att vara det samlade dokumentet för de infrastrukturinvesteringar som vi ska göra i Sverige under den kommande elvaårsperioden.